Herr talman! De flesta remissinstanserna har ju ställt sig positiva till motionerna I: 955 och II: 1134. I motionerna föreslogs åtgärder för att förhindra utrotning av vissa djurarter, varjämte vi önskade att de i motionerna diskuterade frågeställningarna skulle upptagas till överläggningar vid Förenta nationernas miljövårdskonferens. Utskottet har avslagit båda yrkandena och har gjort det framför allt med den motiveringen att miljökonferensen inte kommer att ta upp dessa problem. Nu är ju programmet för FN:s miljövårdskonferens preliminärt, vilket också framgår av utskottets utlåtande. Vi motionärer hade trott att vi var ute i god tid, eftersom det återstår två år för att förbereda behandlingen av olika frågor där. Vi har ansett att naturvården med sikte på de vilda djuren och deras bevarande i framtiden är en viktig fråga som bör vara med vid en naturvårdskonferens. Men vi hoppas att frågan hålls levande i andra sammanhang. Även om jag, herr talman, inte kommer att ställa något yrkande, uttrycker jag en förhoppning att vid den fortsatta behandlingen av olika miljöfrågor också olika djurarters möjligheter att överleva beaktas. Frågan om de vilda djuren och deras framtid i Sverige är viktig, framför allt för samerna. Med en stor rovdjursstam blir antalet rivna renar högt — den senaste statistiken visade 996 rivna renar under ett år. Det tyder på att rovdjursstammen kan medföra vissa problem. Ändå anser motionärerna att också de inhemska rovdjuren måste bevaras. Hela denna fråga bör, anser vi, ytterligare bevakas i både svenska och internationella sammanhang.

Herr talman! även om jag har begärt ordet vid behandlingen av detta enhälliga utlåtande vill jag säga ifrån att jag inte har för avsikt att framställa något yrkande. Ingen skall därför behöva komma för sent till tåget eller flyget för den sakens skull. Allmänna beredningsutskottets utlåtande i år om min motion — som jag i dessa frågor om bilhandeln och bilreparationerna har lämnat för tredje gången — har fått en mera välvillig utformning än tidigare, och jag är tacksam för den förändring till det bättre som här har inträffat. Det är inte möjligt annat än att alla måste uppmärksamma vad som händer och sker med bilarna ute på olika håll i landet. Framför allt är jag tacksam för att utskottet har insett nödvändigheten av att det här i vissa fall blir en annan ordning med bilhandeln och bilreparationerna. Det uttalande som utskottet gör tycker jag även bör föras till kammarens protokoll: ”Utskottet delar motionärernas uppfattning om att den kontroll, som nu utövas över bilhandeln, inte är tillfredsställande, och utskottet ser mycket allvarligt på frågan. Inte minst från trafiksäkerhetssynpunkt är det av största vikt att den av motionärerna påtalade ”skumraskhandeln” saneras.” Detta uttalande är värdefullt för frågans vidare behandling. Nu är utskottet överens med motionärerna om behovet av en bättre kontroll över bilhandeln och bilreparationerna. Det förefaller därför som om den saken inte behöver diskuteras vidare. Annars skulle jag kunna redovisa en hel del material i detta avseende. Utskottet har också fått erfara att det blir allt svårare för varje år som går att hitta någon remissinstans som inte inser att förhållandena är sådana att det är angeläget att rätta till dem. Utskottet tillstyrker därför utredning. Vad som främst är angeläget är att dessa skumma och ansvarslösa individer som direkt lurar folk när det gäller bilaffärer och bilreparationer antingen får ändra på sina affärsprinciper eller också på ett eller annat sätt får sluta med sin ansvarslösa verksamhet. De som svarar för dessa avarter på bilmarknaden måste fostras till en annan inställning. Enbart här i Stockholm räknar man med att ungefär 150 personer driver rörelse med bilar efter vad man kan kalla för ansvarslösa principer. Däremot kan jag inte vara lika belåten med det resultat som utskottet kommer fram till när man nu ställer förhoppningar på att konsumentutredningen, visserligen efter tilläggsdirektiv som utfärdas, skall komma fram till ett förslag om en för konsumenterna och samhället godtagbar ordning för framtiden. Var och en förstår att det inte är möjligt att åstadkomma en individuell konsumentupplysning i fråga om gamla bilar. Två bilar som är lika gamla och har körts samma vägsträcka kan vara av väsentligt olika värde. Den ene föraren har skött bilen och handskats väl med den, medan den andre föraren kanske har varit rena motsatsen. Att lämna en individuell konsumentupplysning i fråga om de 400 000—500 000 begagnade bilar som varje år byter ägare är inte möjligt. År 1968 hade utskottet en förhoppning om att den då tillsatta reklamationsnämnden skulle klara av dessa bekymmer med bilaffärerna och bilreparationerna. År 1969 hade utskottet inte längre denna förhoppning, eftersom reklamationsnämnden då hade tillstyrkt vår motion om en utredning. I debatten här i kammaren förra året uttalade utskottets talesman mycket stora förhoppningar på trafiksäkerhetsverket. Detta verk skulle få ökade anslag, och fick man bara de anslag som behövdes till trafiksäkerhetsverket skulle frågan lösas — inget tvivel om den saken. Varken reklamationsnämnden eller trafiksäkerhetsverket har dock funnit någon lösning. Med den inställning utskottet nu har, åtminstone inledningsvis i sitt utlåtande, borde utskottet ha bifallit motionen och överlåtit till Kungl. Maj:t att bestämma hur utredningen skall ske. Eller också borde utskottet ha föreslagit att motionen med utskottets utlåtande skulle överlämnas till den utredning som fått i uppdrag att syssla med dessa bilfrågor. En bättre ordning och en större trygghet i fråga om bilaffärerna och bilreparationerna måste enligt min mening bygga på en allmän och bättre ansvarskänsla och hänsyn mot samhället och den enskilde medborgaren. även de som svarar för avarterna på bilmarknaden måste, som jag redan sagt, fostras till en annan inställning. Den hänsyn och den ansvarskänsla jag här åsyftar finns redan hos de flesta som yrkesmässigt sysslar med bilar. Målsättningen måste vara att skapa den ansvarskänsla hos alla inom motorbranschen som är så angeläget. I det läge frågan nu befinner sig av står jag, herr talman, från att framställa något yrkande.

Herr talman!

Jag kan inte se annat än att vi skulle vara i behov av en ordentlig kartläggning av mångsyssleriet inom politiken. Att frågan är aktuell visar den ögonblickliga situation som vi just nu befinner oss i. Under de senaste omröstningarna har 42, 43, 42 respektive 43 personer i första kammaren varit borta. Varför? Troligen är inte alla sjuka, vilket skulle varit en godtagbar motivering för deras bortovaro. En del måste givetvis vara borta, därför att just riksdagsmän behövs för vissa uppdrag. Men varför är de andra borta? Det kan väl inte vara så att de är borta av ren slöhet, utan man får väl tolka allt till det bästa och förmoda att de är borta på grund av att de har andra uppdrag att verkställa. Vi har haft ett praktexempel i fråga om uppdragsmängd också i denna kammare, där vi har haft förmånen att ha åtminstone en person med 200 uppdrag jämte riksdagsuppdraget. Det är inte dåligt! Av den anledningen anser jag att en vederhäftig kartläggning av mångsyssleriet är mycket välmotiverad. Därigenom skulle vi som har något att bestämma i de olika instanser som fördelar de mångfaldiga uppdragen kunna göra det på grundval av en vederhäftig redovisning. Det är inte i alla situationer som de politiska föreningarna, mötena och sammanträdena kan verkställa något sådant, ty vi vet att där ambitionerna har sin förankring i armbågarna är det nästan omöjligt att komma till rätta med detta problem. Det är inte sällan människorna inom Ppolitiken är begåvade med mycket kraftiga armbågar. Av denna anledning har fyra stackars folkpartister i beredningsutskottet skrivit en reservation, och jag ber, herr talman, att frimodigt få yrka bifall till denna reservation.

Herr talman! I mångt och mycket av det herr Kilsmo sade kan jag instämma. Jag kan också instämma i det sista han sade i sitt anförande, att det är synd om de stackars folkpartisterna i utskottet som sålunda betygat att de inte kan ordna denna fråga inom sitt eget parti utan måste stödja sig på ett riksdagsbeslut för att kunna komma till rätta med mångsyssleriet. Jag har den uppfattningen — och den delas av beredningsutskottets majoritet — att detta til syvende og sidst är en de politiska partiernas angelägenhet. I dessa dagar då vi skall nominera kandidater till landsting, kommunalfullmäktige, riksdag o.s.v. har vi ett lämpligt tillfälle att inom alla de olika politiska partierna ta upp denna fråga till diskussion. Så sker också, i varje fall inom det parti som jag representerar, och vi anser att frågan om en breddning och förstärkning av den kommunala demokratin äger stor aktualitet i den allmänna debatten i dag.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
Herr talman! Jag skulle inte alls ha begärt ordet igen med anledning av det sakliga inlägg som herr Carlsson här höll. Men eftersom han gjorde en liten extra utflykt i början vill jag avvisa denna orättvisa och felaktiga beskyllning som han där kom med. Det är ju inte så att det bara är folkpartiet som kan ha sina bekymmer — visst har vi det — men beträffande mångsyssleriet tror jag nog att herr Carlssons parti tar priset.

Jag sitter i ett landsting, där herr Carlssons parti har majoritet, och bevare mig väl så många uppdrag några få representanter där plockar till sig. Jag tror därför att man inte skall beskylla andra partier för att de har stora problem i detta avseende utan i stället sanningsenligt säga, att detta är en allvarlig fråga för alla politiska partier inklusive det största partiet. Då talar man sanning.

Herr talman! Mitt namn står under utskottets majoritetsskrivning, och det är bara en kompletterande synpunkt jag skulle vilja lägga till protokollet. I utskottets skrivning sägs bl.a. att den s.k. kommunalforskningsgruppen i sin undersökning lär uppmärksamma frågeställningen omkring riksdagsledamöters och andra politikers olika engagemang. Då vore det anser jag, herr talman, värdefullt om också spridningen av förtroendeuppdrag på riksregional och kommunal nivå mellan den kvinnliga och manliga politiska representationen kunde belysas. Det är ju som bekant endast i 50 år som den svenska kvinnan formellt — i och med att hon fick rösträtt — räknats som fullmyndig medborgare. Hennes etablering i politiken får nog sägas ha gått långsamt. I riksdagen har ju antalet kvinnliga ledamöter aldrig nått över 15-procentstrecket, och siffrorna för kommuner och landsting är också låga. Det vöre därför intressant att få en vetenskaplig analys som ger en jämförelse av fördelningen på politiska uppdrag — ”mångsyssleriet” alltså — mellan förtroendevalda kvinnor och män. Det vore intressant att få vetenskapligt belagt om det fortfarande kan sägas att det saknas kompetenta kvinnor och att få belagt om det kanske bara är fördomar som gör att fördelningen av upp drag i det avseendet är så sned som man kan ana av den tillgängliga statistiken. Mina ärade manliga kammarkolleger kanske ursäktar — och det gör ni väl så här inför påskledigheten — att jag citerar en manlig politiker nämligen liberalen Bror Petrén, som i ett brev till Kerstin Hesselgren år 1936 som orsak anger något som han kallar för ”männens egen framkomstönskan”. är förhållandet möjligen detsamma nu? Det befaras ju som bekant inför kommunsammanslagningen att det minskade antalet förtroendeposter och politiska uppdrag i första hand kommer att gå ut över kvinnorna och detta ibland med den argumentationen ”att platserna är ju så dyrbara”. Jag har i olika sammanhang och från skilda partiers kvinnor, senast vid ett stort nämndkvinnomöte, fått ta del av dessa farhågor, vilka jag härmed framför. Det vore därför intressant att genom kommunalforskningsgruppen få en redogörelse för hur just uppdragsfördelningen ser ut mellan de politiskt aktiva männen och kvinnorna. Jag vill här citera utskottets skrivning: ”Frågan om breddning och förstärkning av den kommunala demokratien äger stor aktualitet i den allmänna debatten.” Herr talman!

Herr talman! I allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 13 behandlas ett mycket viktigt problem, nämligen frågan om likheten inför lagen. Det är en mycket stor fråga, och jag skall inte vid denna tid på dagen ta upp någon principiell debatt. Jag vill endast göra ett par kommentarer till utskottets utlåtande. Utskottet skriver att frågan om likheten inför lagen och bristerna därutinnan torde få hänföras till strafflagstiftningen och då närmast till brottsbeskrivningar och avvägningar av straffsatser för olika kategorier av brott. När man talar om likhet inför lagen, brukar man i allmänhet mena att straff eller andra påföljder av ett brott skall utmätas oberoende av hänsyn till person. Därför förbryllar mig utskottets skrivning rätt mycket, när det sägs att det skulle vara bristande likhet inför lagen att brottsbeskrivningarna är olika och att straffsatserna är olika. Det kan väl inte vara utskottets egentliga mening. Det är klart att beskrivningen av ett bedrägeribrott och beskrivningen av ett mordbrott måste vara olika. Det är ingen bristande likhet inför lagen, och det har utskottet naturligtvis inte heller menat. Likaså är det klart att straffsatsen för t.ex. tillgrepp i ett varuhus, snatteri, måste vara annorlunda än straffsatsen för mord. Utskottets uppläggning av ärendet är för mig så egendomlig att jag måste avstå från att diskutera det mycket stora problem som likheten inför lagen enligt min mening utgör. Herr talman! Jag har inget yrkande. Undertecknad anhåller härmed om ledighet från riksdagsarbetet från och med den 1 april till och med den 11 april 1970 för att i Geneve leda nedrustningsdelegationens arbete. Härmed får undertecknade anhålla om ledighet från riksdagsarbetet den 1—den 3 april 1970 för deltagande i Interparlamentariska unionens rådsmöte och kommittésammanträden i Monaco.
Herr talman! För två år sedan diskuterade jag det här ärendet med herr Tistad. Undertecknad anhåller härmed om ledighet under tiden från och med den 1 till och med den 11 april 1970 för att dels närvara vid invigning av tunnelbana i Budapest, dels deltaga i konferens i Tokyo och Osaka med metrokommittén inom Union Internationale des Transport Publics .

Herr talman! Den 27 november 1968 meddelade statsrådet Moberg i första kammaren att han icke då var beredd att uttala sig i frågan om en eventuell statlig utbildning av psykoterapeuter. Skälet var, att en skrivelse från Riksförbundet för mental hälsa med förslag till sådan utbildning då var utsänd för remissbehandling och svar hade ännu inte inkommit i sådan utsträckning, att ett ställningstagande av utbildningsdepartementet kunde göras. Rimligen har nu svaren inkommit och tid funnits för ett ställningstagande från utbildningsdepartementets sida. Veterligen har intet förslag till statlig utbildning i ämnet framlagts. Situationen är alltså den att medan behovet av väl utbildade psykoterapeuter på skilda nivåer växer, erbjuder inte staten någon sådan utbildning. Detta förhållande bör icke få bestå länge.

Herr talman! Med hänsyn till infallande helg hemställer jag att kammaren måtte medgiva att tiden för avgivande av motioner i anledning av Kungl. Maj:ts propositioner nr 35, 36, 52, 54 och 62 utsträckes till det sammanträde som infaller näst efter 15 dagar från det propositionerna kom kammaren till handa.
Är något förslag till statlig psykoterapiutbildning att vänta under innevarande år?

Herr talman! I april 1968 uttalade riksdagen på förslag av allmänna beredningsutskottet att ”en prioritering av ekonomiska resurser och utbildningsmöjligheter” gällande en effektiv utbyggnad av den psykiska hälsovården bör komma till stånd . Riksdagen beslöt att giva Kungl. Maj:t denna mening till känna. Nästan två år har gått, sedan riks dagen gjorde detta uttalande. Vi har trätt in i sjuttiotalet. Frågan om den psykiska hälsovården tycks inte minska men öka i betydelse. Det finns grund för påståendet att frågan om vårt folks psykiska hälsa kommer att bli en av detta årtiondes politiska huvudfrågor. Riksdagen har givit uttryck åt den tanken, att såväl utbildningsmässigt som ekonomiskt bör här en prioritering till förmån för den psykiska folkhälsan komma till stånd. Det måste vara av allmänt intresse att veta hur Kungl. Maj:t ser på den här antydda frågan och om initiativ till en bättre psykisk hälsovård är att förvänta. Med stöd av vad jag sålunda anfört anhåller jag om första kammarens tillstånd att till statsrådet och chefen för socialdepartementet få ställa följande frågor: Har Kungl. Maj:t sedan riksdagen i april 1968 gjorde ovan i korthet refererade uttalande tagit några initiativ för att förbättra den psykiska hälsovården i vårt folk? I så fall vilka? Är några initiativ att vänta under år 1970?

Herr talman! Herr Werner har frågat chefen för inrikesdepartementet om han har uppmärksammat det slöseri med elström som enligt frågeställaren förekommer i företrädesvis villor med eluppvärmning på grund av otillfredsställande värmeisolering och om han överväger något initiativ i syfte att skärpa gällande bestämmelser och kontrollen av deras tillämpning. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. I Svensk byggnorm, som getts ut av statens planverk, ges ingående bestämmelser om de krav på värmeisolering som ansetts böra gälla för husbyggandet inom olika delar av landet. Dessa bestämmelser har i huvudsak karaktär av bindande föreskrifter. Enligt beslut av Kungl. Maj:t tillämpas föreskrifterna från och med den 1 januari 1968. Kontrollen över deras tillämpning handhas på det lokala planet av byggnadsnämnd och ansvarig arbetsledare I bestämmelserna om värmeisolering anges vissa minimikrav på isoleringsförmågan i olika byggnadsdelar. När dessa normer utarbetades beaktades inte bara bostadshygieniska synpunkter utan även — bl.a. mot bakgrund av 1940-talets = ransoneringsbestämmelser — det samhällsekonomiska intresset av återhållsamhet vid användning av värmeenergi. Kraven på värmeisoleringsförmåga har därför satts högre än som kan anses motiverat av enbart bostadshygieniska skäl. Den nuvarande, av allt att döma tillfälliga, bristen på elektrisk kraft motiverar inte en skärpning av gällande byggnadsbestämmelser om värmeisolering.

Herr talman! Jag kan berätta för herr Werner att planverket har uppmärksammat vissa brister i kontrollen på den här punkten. Man ägnar sig alltså åt denna typ av brister i kontrollen och lämnar anvisningar till byggnadsnämnderna om att kontrollen måste skärpas. Vi löper utan tvivel vissa risker för att de bestämmelser vi har inte blir iakttagna, och det kan bl.a. gälla beträffande de fabrikstillverkade småhusen, vilka jag misstänker att herr Wer ner syftar på.

I olika avseenden, inte minst på det tekniska planet, kommer det förmodligen att hända så mycket att man bör följa utvecklingen med uppmärksamhet och i första hand via bestämmelser tillgodose de intressen som man har avsett att tillgodose när man fastställde de bestämmelser vi har.

Herr talman! Herr Werner har frågat chefen för justitiedepartementet om han anser att bemödandena att engagera medborgarna i samhällsplaneringen och öka deras insyn i denna motiverar en uppföljning genom att även hyresgäster genom lagändring blir jämställ da med markägare med avseende på besvärsrätt och om han vill medverka till att en sådan lagändring kommer till stånd. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Det är väsentligt att människor som skall leva i den miljö som formas av den fysiska planeringen bereds ökad insyn i och inflytande över planläggningsarbetet. Angeläget är bl.a. att hyresgäster i planeringsarbetet likställs med markägare i fråga om möjligheten att påverka utformningen av bebyggelseplanerna. Den år 1968 tillsatta bygglagutredningen har som huvuduppgift att pröva ett nytt planeringssystem som syftar till förbättrad planläggning och större möjligheter för olika intressenter att göra sig gällande under planeringsarbetet. Frågan om och när åtgärder skall vidtas bör bedömas i samband med att bygglagutredningen <:redovisar «sina överväganden i dessa avseenden.

Herr talman! Med hänsyn till infallande helg hemställer jag att kammaren måtte medgiva att tiden för avgivande av motioner i anledning av Kungl. Maj:ts propositioner nr 37, 60, 61, 66, 67, 73, 74 och 110 utsträckes till det sammanträde som infaller näst efter 15 dagar från det propositionerna kom kammaren till handa.

Herr talman! Fröken Pehrsson har frågat mig om jag är beredd att medverka till en skyndsam utbyggnad av kapaciteten för utbildning av sjukgymnaster. En betydande ökning av utbildningen har skett under senare hälften av 1960-talet. Det är emellertid angeläget att man ytterligare ökar utbildningskapaciteten. Enligt riktlinjerna i propositionen 73 år 1964 om utbildning av arbetsterapeuter och sjukgymnaster skall den fortsatta utbyggnaden av sjukgymnastutbildningen ske under kommunalt huvudmannaskap och med statsbidrag enligt för yrkesskola gällande grunder. Det ankommer därför på skolöverstyrelsen att fatta beslut om den avsedda ökningen. Enligt vad jag inhämtat övervägs för närvarande inom skolöverstyrelsen att anordna sjukgymnastutbildning på ytterligare orter. Ansökningar från sjukvårdshuvudmän, som är intresserade att starta sådan utbildning, föreligger.

Herr talman! Först vill jag tacka utbildningsministern för svaret. Jag vill gärna tolka det så att statsrådet är positivt inställd till ökad utbildning av sjukgymnaster. Det råder för närvarande stor brist på sjukgymnaster, och många tjänster är vakanta. Till bilden hör att avgången av yrkesverksamma bland de yrkesutbildade gymnasterna är omfattande och att åtgärder för att ändra på detta förhållande är ytterst angelägna. Det är möjligt att den aktuella skattereformen kan medverka till detta. Det måste också konstateras att ett väsentligt antal utländska sjukgymnaster fyllt många tjänster. Det är inte säkert att vi får behålla denna arbetskraft, och det är inte heller säkert att rekryteringen i fortsättningen kan bli stor från andra länder. Huruvida den utbildning som riksdagen beslöt år 1964 blir av den omfattning som krävs för att fylla behovet av sjukgymnaster kan ifrågasättas. Jag noterar dock med tillfredsställelse att utbildning av sjukgymnaster kan komma att anordnas på ytterligare orter än för närvarande. Det är angeläget att de sjukvårdshuvudmän som önskar starta utbildning får möjlighet att göra detta. När man bedömer det framtida behovet av sjukgymnaster bör man inte bara se på de tjänster som finns nu. Det är av stor vikt att verksamheten vidgas. Som jag framhöll i interpellationen är det angeläget såväl för den enskilde som för samhället att den väsentliga funktion som sjukgymnasterna fyller inom sjukvården kan upprätthållas i så stor utsträckning som behövs. Mot den bakgrunden måste man tillvarata de möjligheter till ökad utbildning som kan föreligga. Jag blev litet förvånad över statsrådets svar, där det sägs att sjukvårdshuvudmännen skall stå för den framtida utbildningen. Det är ju sjukvårdshuvudmännen som närmast har kännedom om de stora problem bristen på sjukgymnaster har vållat. Varför utbildar då inte huvudmännen gymnaster så att behovet täcks, det kan man verkligen fråga sig. Förklaringen finns i propositionen 73 år 1964, som statsrådet nämner i sitt svar. Där läser jag: ”Sjukgymnastutbildningen måste baseras på fullt utvecklad regionsjukvård enligt regionsjukvårdsplanen för att undervisningen skall kunna täcka hela verksamhetsområdet. Sjukgymnastutbildningen fordrar tillgång på lärare med akademisk kompetens och institutioner för teoretisk undervisning, bl.a. i anatomi och fysiologi. Den praktiska undervisningen skall inlemmas i den ordinarie sjukhusorganisationen och antalet elever avpassas efter patientunderlaget. Sjukgymnastutbildningen kräver tillgång på väl utbyggda rehabiliteringsavdelningar baserade på bl.a. omfattande och varierande industriell verksamhet på platsen. Koncentrering av utbildningen till färre institut innebär, att dessa kan få större stab av fast anställda lärare och undervisningen därigenom kan förbättras. Liksom all annan högre utbildning bör sjukgymnastutbildningen vara förenad med vetenskaplig forskning på läroanstalterna.” Läser man detta förstår man begränsningen av utbildningen. Det är inte alla huvudmän som har möjlighet att bygga ut denna utbildning. Den skall först begränsas till regionsjukhus och dess om råde, och då blir det inte så många huvudmän som har möjlighet härtill. Det anfördes vidare i propositionen år 1964 att orter som Örebro och Linköping, som ju har regionsjukvård, då av olika anledningar inte var lämpliga att ge denna utbildning. Det var en ytterligare begränsning. Det framhölls vidare i propositionen 73 år 1964 att frågan om ytterligare utbildning på andra orter än de som då var aktuella — Lund, Stockholm och Göteborg — lämnades öppen. Jag vill därför fråga statsrådet om det har skett någon ytterligare utbildning på andra orter än dessa tre uppräknade och i så fall med hur stor kapacitet.

Herr talman! Jag vill bara understryka vad jag nämnde i mitt första svar, att det är angeläget med en ytterligare ökning av utbildningskapaciteten. Detta har också markerats från centralt håll, och jag är personligen övertygad om att huvudmännen kommer att följa upp dessa intentioner. Jag vill därutöver komplettera mitt svar på en punkt, nämligen med att erinra om att U 68 kommer att göra en bedömning av utbildningsbehovet inom hela vårdsektorn och inriktningen av denna utbildning. Därvid kommer också sjukgymnastutbildningen <automatiskt in i bilden. Den mera långsiktiga problematiken, som fröken Pehrsson också var inne på i sitt inlägg, får alltså bedömas i detta sammanhang.

Herr talman! Jag tackar för detta ytterligare förtydligande och anser det positivt när statsrådet säger att U 68 skall undersöka möjligheterna att bygga ut även sjukgymnastikutbildningen. Det är enligt min mening också viktigt att landstingen, som är huvudmän för sjukvården, får kännedom om vilka möjligheter som finns att bygga ut utbildningen av sjukgymnaster.

Herr talman! När 1964 års proposition om utbildning av sjukgymnaster och arbetsterapeuter framlades rörde sig diskussionen i ganska hög grad om huruvida, såsom tidigare hade gällt, studentexamen skulle fordras för sjukgymnastutbildning. Jag vet av erfarenhet att inte ens en mycket god studentexamen tidigare räckte för att komma in på de två eller tre utbildningsanstalter som då fanns. Men genom 1964 års riksdagsbeslut fastställdes att grundskolan skulle vara tillräcklig grund för sjukgymnastutbildning. Jag vill nu fråga undervisningsminister Ingvar Carlsson hur utvecklingen har varit på detta område. Jag vet att det de första åren efter 1964 års riksdagsbeslut var så många med gymnasial utbildning och även akademiska examina som sökte till sjukgymnastutbildning att sökande med enbart grundskola inte kunde göra sig gällande. Sedermera har det införts ett visst kvoteringssystem för de inträdessökande. Hur har detta utfallit? Har det uppstått några problem när det gällt att undervisa elever med så olika grundutbildning? Har sjukgymnaster med enbart grundskola som utgångspunkt i sin praktiska verksamhet sedan visat sig jämngoda med övriga sjukgymnaster eller har det märkts någon skillnad i kvalitet mellan de olika kategorierna?

Herr talman! Genom beslut av 1968 års riksdag omkonstruerades de gamla familjebostadsbidragen till bostadstilllägg för barnfamiljer. Beslutet innebar bl.a. att barnfamiljer, som hyr lägenheter med höga hyror, kan erhålla ett kommunalt bostadstillägg, om kommunerna beslutar så.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 Den andra reservationen under p. 8 tar upp förmögenhetsprövningen för bostadstilläggen. Vi motionärer och reser vanter finner det helt i sin ordning att det skall tas hänsyn till förmögenhet av viss storleksordning, men vi finner det helt orimligt att 20 procent av förmögenheter, som i dag överstiger 30 000 kronor, läggs till den beskattningsbara inkomsten. Att förmögenhetsgränsen nu enligt förslag i proposition nr 65 kommer att höjas till 50 000 kronor förändrar ingenting i sak; principen är densamma och lika oacceptabel. Om man därtill betänker vad föredragande statsrådet skriver om anledningen till höjningen av förmögenhetsgränsen, nämligen höjningen av fastighetstaxeringsvärdena, som för villafastigheter uppgår till 36 procent och för jordbruksfastigheter till 31 procent i genomsnitt, då förstår man att den behållna förmögenheten snabbt kommer att stiga. Den ekonomiska standarden för flera av dessa familjer kommer emellertid fortfarande att vara lika låg. Det brukar anföras att samma procentsats tillämpas när det gäller inkomstprövning för studiemedel. Jag anser inte detta vara något försvar. Principen är lika felaktig även i detta fall. När det gäller vissa förmåner för pensionärer, t.ex. hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg, tillämpas en lägre procentsats, nämligen 10 procent. Vi finner detta mera rimligt och har svårt att förstå varför bedömningen skall vara så olika vad gäller barnfamiljernas bostadstillägg och förmåner för pensionärer. Herr talman! Jag yrkar bifall även till reservation 2.

Herr talman! Till detta mycket omfattande utskottsutlåtande är fogat en hel rad reservationer. De rör i allmänhet detaljfrågor. Beträffande reservationerna 1 och 2 vid denna punkt har jag i stort sett endast att instämma i vad fru Olsson nyss sade. Vi tycker också att den omfördelning av ekonomiska resurser som äger rum med hjälp av skattefinansierade bidrag principiellt bör åvila staten. De utgifter som kommunerna här skulle stå för beräknades, när denna form av bidrag beslöts, uppgå till ungefär 10 miljoner kronor per år. Det hela skulle kosta cirka 20 miljoner kronor, varav 10 miljoner föll på staten och 10 på kommunerna. Enligt vår mening är det i princip riktigt att staten skall stå för dessa kostnader. Även beträffande den andra reservationen kan jag i stort sett instämma i vad fru Olsson nyss sade.

Det förefaller oss riktigast att samma beräkningsgrund skall gälla i båda fallen. Jag vill därför också yrka bifall till reservation 2 vid denna punkt.

Herr talman! Varje år när femte huvudtiteln behandlas föreligger rätt olika meningar, och det finns rader av reservationer, som i regel innehåller önskemål om större anslag än vad utskottsmajoriteten har ansett det vara möjligt att för tillfället tillstyrka. Vi har också nu en rad sådana reservationer. Beträffande en del reservationer är det inte så stor skillnad mellan vad majoriteten och oppositionen anför, men oppositionen har tydligen sökt att synbart få fram meningsskiljaktigheter, som i regel är ganska små. När det nu gäller bostadstilläggen vill oppositionen gå utöver vad regeringen har föreslagit och vad majoriteten i statsutskottet har tillstyrkt. Utskottet har emellertid begärt en översyn av bestämmelserna om bostadstillägg för barnfamiljer, bl.a. i syfte att undersöka möjligheten att lämna bidrag även till övriga grupper med svag betalningsförmåga. Utskottet är enigt om att en sådan översyn bör komma till stånd. I ett par reservationer vid denna punkt återkommer kravet att finansieringen av de kommunala bostadstilläggen helt skall ankomma på staten. Reservanterna begär också att den förmögenhetsandel som skall läggas till inkomsten skall vara 10 procent och inte som nu 20 procent. När det gäller finansieringsfrågan har utskottet ansett att det inte är mer än riktigt att kommunerna bidrar till kostnaderna för ett hyresanknutet stöd bl.a. av det skälet att kommunala beslut och kommunala initiativ kan påverka hyresnivån i kommunen. När det gäller förmögenhetsregeln sägs i reservationen att den procentandel som skall läggas till inkomsten bör vara densamma som gäller för de kommunala bostadstilläggen för pensionärer, d.v.s. 10 procent. Man kan emellertid med samma rätt hävda att samma regler bör tillämpas som för det inkomstprövade tillägget inom studiehjälpen, d.v.s. en ökning med 20 procent. Studiestödet har som bekant inte tillkommit enbart av utbildningspolitiska skäl utan också av familjepolitiska skäl. Det finns alltså en gemensam nämnare mellan bostadstillägget och studiestödet, vilket framträder inte minst när barnet fyllt 16 år. Vidare har inträffat, vilket bör nämnas i detta sammanhang, att Kungl. Maj:t i proposition nr 65 efter utskottets behandling av detta ärende föreslagit att förmögenhetsgränsen i detta avseende skall höjas från nuvarande 30 000 till 50 000 kronor. Fru Olsson var inte nöjd med detta. Hon ansåg att det även med denna höjning skulle bli en viss nackdel för dem som man här pratar för. Men endast i de fall att det finns en förmögenhet över 50000 kronor har denna regel någon betydelse i framtiden. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Utskottets talesman sade att det varje år avgetts reservationer vid behandlingen av den huvudtitel det här gäller. Det är riktigt, och det är kanske inte heller så underligt att vi har olika bedömning. Han sade också att det många gånger inte förelåg så stora skillnader mellan reservationerna och utskottets förslag. Men det föreligger ju ändå principiella skillnader. Vi ser här olika på principen om staten skall ta hand om stödet till barnfamiljerna eller om kommunerna skall hjälpa till, och vi ser olika på principen om procentsatsen. Det är riktigt att samma procentsats råder i fråga om studiestödet — och jag nämnde det också — men jag finner det ändå lika orimligt att så är fallet. Jag kan inte finna någon förklaring till — och herr Birger Andersson gav inte heller någon sådan förklaring — att vi har olika bedömning när det gäller stödet till barnfamiljerna och stödet till pensionärerna.

Herr talman! Tredje avdelningens ärade ordförande har redan konstaterat att det finns ett stort antal reservationer under det här utskottsutlåtandet, och han drar därav den slutsatsen att det är ett uttryck för oppositionens behov av att konstruera motsättningar. Jag tror att det är en något förenklad beskrivning av de former under vilka vi är hänvisade att arbeta här i riksdagen. Reservationen är ju den form som oppositionen har att använda sig av när den vill ge uttryck för andra meningar än de som omfattas av utskottets majoritet. Jag har emellertid uppfattat det stora antalet reservationer som en anledning för oss att försöka fatta oss kort, och på de punkter där jag ämnar yttra mig vill jag försöka begränsa mig så långt det nu är möjligt. I reservationen vid den här punkten, som gäller driften av barnstugor, begärs en översyn av statsbidragsreglerna med speciell tanke på städer med universitet och = universitetsfilialer. Behovet av barntillsynsplatser blir ju på sådana orter onormalt stort i förhållande till den bofasta befolkningens skattekraft och möjligheter att tillhandahålla det antal platser för barntillsyn som krävs. Behovet av barntillsyn på universitetsorterna har under senare år vuxit mycket snabbt. Kommunerna har i många fall svårt att tillgodose denna efterfrågan. Samtidigt gäller det här ett klientel som i stor utsträckning lämnar universitetsorterna efter fullgjorda studier och inte tillför de kommuner som det är fråga om några nämnvärda skatteinkomster. Nu kan det förstås sägas att dessa kommuner har varit angelägna att få insitutionerna förlagda inom sina gränser och att de då också bör svara för de åtaganden som detta kan föra med sig. Detta resonemang kan vara riktigt, men förhållandena kan också medföra konsekvenser som inte är rimliga eller önskvärda. Det kan t.ex. medföra att de gifta kvinnliga studenterna kan få särskilt stora svårigheter att fullfölja sina studier och att barntillsynen i kommunen kan bli lidande i största allmänhet.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

Herr talman! Även på denna punkt vill jag i huvudsak instämma med den föregående talaren.

Herr Jacobsson har redan i huvudsak anfört de synpunkter som man kan ha i denna fråga. Det har uppfattats som principiellt riktigt att barntillsynen är en kommunal angelägenhet. Gentemot detta kan anföras att staten genom det statsbidrag som har utgått både till anläggningsoch driftkostnader för barnstugeverksamheten har demonstrerat sitt intresse för denna verksamhet. Det har sagts att studentfamiljerna på grund av det stora antal fall då båda föräldrarna studerar eller arbetar i särskilt hög grad har behov av barntillsyn. Herr Jacobsson antydde nyss vilka verkningar som kan uppstå om inte behovet av barntillsyn för särskilt de studerande mödrarna tillgodoses. Det har från vissa håll gjorts gällande att studenterna har blivit i särskilt hög grad tillgodosedda, vilket skulle ha lett till att andra grupper, som också är i behov av barnstugeplatser, inte i samma utsträckning har fått sina behov tillgodosedda; studenterna skulle med andra ord ha prioriterats.

Med dessa ord ber jag också, herr talman, att få yrka bifall till reservationen vid punkten 12.

Herr talman! Herr Kaijser började med att säga att han kunde i stort sett instämma med vad herr Per Jacobsson hade anfört. Jag kan instämma med herr Jacobsson på en punkt, nämligen när han sade att vi skall försöka begränsa debatten. I de direktiv som utfärdats till 1968 års barnstugeutredning sägs att frågor som rör finansieringen av barnstugornas verksamhet skall tas upp till behandling i särskild ordning. Utskottet har också i sitt yttrande begärt att riksdagen skall få tillfälle att samtidigt ta ställning till såväl den framtida organisatoriska utformningen av barnstugornas verksamhet som finansieringsfrågorna. I reservationen till utskottets utlåtande framhålls att vid de överväganden som sker beträffande finasieringen skall beaktas att kommuner med universitet och universitetsfilialer har ett i förhållande till andra orter mycket stort behov av barnstugeplatser och därmed också mycket dryga kostnader. Reservanterna vill således införa ett högre statsbidrag för daghemsplatser i universitetsorterna. De facto innebär detta att studenterna och deras barn behandlas förmånligare än någon annan grupp i samhället när det gäller barntillsynen. Med samma rätt, eller kanske till och med med större rätt, skulle kunna hävdas att kommuner med många ensamstående föräldrar skulle behöva ett högre statsbidrag än andra kommuner. Man kan även hitta andra grupper utan att behöva leta alltför länge.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

Herr talman! Man kan mäta graden av standard på olika sätt. I flera avseenden har vi hög standard, men i andra situationer är den betydligt lägre. Vi har låg standard när det gäller vårt sätt att klara barntillsynen kvantitativt. Standarden är nämligen låg när det finns 300 000 å 400 000 barn under tio år som behöver tillsyn i barnstuga eller fritidshem och vi har platser för 17—18 procent. I en sådan situation måste många provisorier tillgripas för att vi skall klara av problemen — provisorier som kan vara till skada för barnen och som måste slita på föräldrarna. Den allvarligaste situationen uppstår naturligtvis när barnen är helt utan tillsyn då föräldrarna förvärvsarbetar, och vi har i dag flera tusen barn som är det. Jag upprepar att det är allvarligt och att det är en skamfläck att sådant får förekomma. Varför har vi då kommit i detta läge? Bristande planering, bristande ansvarskänsla och brister när det gäller att förutse att allt flera mödrar både önskar och är tvingade att förvärvsarbeta har bidragit till att skapa denna situation. Barntillsynen är en kommunal angelägenhet, säger man. Hur skall då staten påverka de kommunala besluten? Jag är väl medveten om att det finns kommuner som visat ett alltför litet intresse för barntillsynen, men staten har också gjort mycket litet för att stimulera till utbyggnad. Först under senare år, när läget blivit ytterst prekärt, har bidraget ökat. De höjningar som nu föreslås i driftbidrag till daghem och fritidshem är mycket angelägna och mycket välkomna. Men även om det blir mera stimulans åt kommunerna vet vi att det kommer att ta oerhört lång tid att bygga i kapp behovet — om vi någonsin kommer att göra det. Därför måste vi även satsa på andra lösningar, nämligen familjedaghem. Man kan säga att statsmakterna under många år missade chansen att genom organiserad familjedaghemsverksamhet, där «det också skulle kunna ställas kvalitativa krav, öka det samlade platsantalet för barntillsyn. De missade både den kvantitativa utbyggnaden och den kvalitativa förbättringen genom att ej bevilja statsbidrag. Så vaknade regeringen till sist efter många påtryckningar, och nu utgår i princip statsbidrag. Men statsbidragsbestämmelserna är omgärdade med svåra hinder, och många kommuner märker när formulären till statsbidragsansökan skall fyllas i, att det inte blir som man hade tänkt sig, att det inte blir några bidrag på grund av den kvotregel och den balansregel som gäller. Kvotregeln innebär, som vi vet, att man först måste uppnå ett visst antal tillsynsplatser i förhållande till invånarantalet och att statsbidrag endast utgår till platser som överstiger en sådan gräns. Balansregeln innebär att i kommuner med mer än 10000 invånare bidrag ej utgår till fler familjedaghemsplatser än som motsvarar antalet statsbidragsberättigade barnstugeplatser i kommunen. Vi önskar att kvotregeln avskaffas och att balansregeln mjukas upp så att antalet familjedaghemsplatser skall vara dubbelt så stort som antalet barnstugeplatser. Vi tror inte att detta på något sätt skulle påverka intresset för utbyggnaden av barnstugorna. Vi anser att läget i dag är så allvarligt — ty det är allvarligt när så många barn saknar tillsyn — att alla möjligheter måste samordnas. Det är bara halvgjort arbete att införa statsbidragsbestämmelser när man också sätter upp villkor som motverkar utbyggnaden. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 4 och 5 a.

Herr talman! De förslag till ökade driftbidrag, som nu har lagts fram, är välkomna och behövs. Men samtidigt stiger kostnaderna.

Jag tror därför att det är mycket angeläget att man också söker andra och billigare lösningar i den mån som detta kan vara en framkomlig väg. Den punkt som vi nu behandlar gäller ju bidrag till kommunala familjedaghem. Såsom redan är sagt berörs här dels kvotreglerna, dels den s.k. balansregeln. Vi som står för reservationerna 5 a och b vid denna punkt anser att kvotregeln bör slopas och balansregeln bör mjukas upp. Dessa synpunkter har vi framfört tidigare, senast de två föregående åren, och vi återkommer även i år med samma yrkande, då vi är övertygade om att det har mycket starka skäl för sig. Statsbidragsrätt för kommunala familjedaghem föreligger ju — såsom re dan har påpekats — endast om kommunens organiserade barntillsyn genom både barnstugor och familjedaghem har en viss omfattning, uttryckt i platser per antal innevånare i kommunen. Jag skall inte närmare redogöra för hur denna regel fungerar, men i många fall vågar man nog göra gällande att bestämmelserna motverkar sitt eget syfte. Det innersta syftet är ju att insatserna för en organiserad barntillsyn skall stimuleras. Detta borde innebära att man får möjlighet att använda de metoder som bäst lämpar sig med hänsyn till de skiftande lokala förhållandena. Det är inte möjligt med de regler som för närvarande gäller. Detta innebär att vissa kommuner under överskådlig tid inte kan tillgodogöra sig någon statlig stimulans till familjedaghem. Vi har också den s.k. balansregeln som innebär att i kommuner med mer än 10 000 innevånare bidrag inte utgår för fler familjedaghemsplatser än vad som motsvarar antalet statsbidragsberättigade barnstugeplatser i kommunen. Denna regel utgör enligt vår mening ett hinder för ökning av det totala antalet barntillsynsplatser i kommunerna. Vi anser därför att regeln bör mjukas upp och att riksdagen bör ge denna mening till känna. Herr talman! Jag ber alltså att få instämma i yrkandet om bifall till reservationerna 4 och 5 a.

Herr talman! Vid denna punkt har jag avgivit reservation 5 b, som syftar till att man helt och hållet skall släppa balansregeln. Denna innebär ju att för att familjedaghemmen skall bli statsbidragsberättigade får inte antalet platser där överstiga antalet i barnstugor anordnade platser för barntillsyn. Jag tycker att balansregeln är onödig. Både familjedaghemmen och barnstugorna har sina speciella fördelar och nackdelar. Alldeles oavsett hur det inom olika kommuner kan vara lämpligt att anordna barntillsynen, är förhållandena olika också för barnen. Somliga barn mår bättre av att vara tillsammans med många andra barn, de får då en social anpassning. Men det finns andra barn som är känsliga för förkylningar, och det finns barn för vilka samvaron med många andra innebär en nervös påfrestning. För dessa barn är det mycket bättre att få vistas i familjedaghem. Jag har sett exempel på eti barn som varje gång det kommit in i det stora barndaghemmet har insjuknat och behövt vara hemma några veckor. Det barnets mamma sade att skillnaden mellan ett familjedaghem och den stora barnstugan var som mellan natt och dag. Hon hade nytta av det ena, men inte någon nytta av det andra.

Allt detta gör enligt min mening att man bör slopa balansregeln. Liksom under de senast förflutna åren ber jag därför att få yrka bifall till det förslag, som här ingår i reservation 5 b.

Herr talman! Det är nu tredje gången i följd vi behandlar det här ärendet, och överens tycks vi inte bli. Det är kanske inte heller meningen. Fru Olsson gick ut mycket hårt och talade om ansvarslöshet. Det är klart att man kan beteckna saker och ting med olika namn. Jag är fullt medveten om att det finns åtskilliga kommuner i detta land som icke har något som helst intresse för att ordna barntillsyn. Det är inte regeringens eller riksdagens fel — det beror på att kommunerna helt enkelt inte vill. Jag vet några kommuner i mitt eget hemlän, som efter påtryckningar från föräldrar bara sagt att vi kan inte vara med om något sådant, det innebär att vi tvingas höja skatten. Det är kommuner med mycket låg skatt. Så nog finns det de som handlar ansvarslöst, det skall vi komma ihåg. Avsikten med statsbidraget är inte att täcka baskostnaderna för den kommunala barntillsynen utan i stället att möjliggöra för kommunerna att ordna nya familjedaghemsplatser. Det är då naturligt med en kvotregel av det slag som finns, eftersom en sådan regel medför att statsbidraget utgår just till nya familjedaghemsplatser. Om man slopar kvotregeln såsom reservanterna vill, blir resultatet bara att statens bidrag ökar medan kommunerna kan inkassera detta bidrag utan att behöva anstränga sig för att åstadkomma en enda ny plats i daghem eller familjedaghem. När det sedan gäller balansregeln är det så att på kort sikt kostar det mer att inrätta en barnstugeplats än en familjedaghemsplats. För att undvika att vissa mindre framsynta kommuner satsar sina resurser enbart på utbyggnad av familjedaghem har denna balansregel kommit till.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

Herr talman! Behovet av rådgivning för lösande av problem i olika situationer ökar. Det hör ihop med att vi lever i ett stressat samhälle, där många upplever sin situation som starkt pressande. Mycket samverkar till detta: befolkningsomflyttningen från landsbygd till stad, befolkningsomflyttningen mellan olika landsdelar, arbetstempot, som är högre uppskruvat än tidigare. Vi har t.ex. ackordssystemet, som sliter hårt på människor och som endast både fysiskt och psykiskt starka personer i längden orkar med. Otrivsel på arbetsplatsen föder andra problem — samlevnadsproblem när det gäller äkta makar, alkoholproblem och allmän svårighet att anpassa sig i samhället. Det är mycket allvarliga problem som den enskilde råkar ut för och som många gånger för honom kan leda till en personlig tragedi. Men det måste också ur samhällets synpunkt vara mycket oekonomiskt att människor inte kan få den hjälp de behöver, så att de kan fullgöra sina funktioner i arbetsliv och i samhälle. Nu pågår försöksverksamhet med s.k. familjerådgivning i landsting och landstingsfria städer. Denna rådgivning syftar direkt till att reda upp akuta samlevnadsproblem. Det är som sagt en försöksverksamhet och det gäller där att hitta former för den fortsatta verksamheten. Vi anser att det finns skäl att vidga försöksverksamheten till att omfatta även primärkommuner och att man därvid också bör pröva formen av en ökad socialrådgivningsverksamhet. Pågående utredning bör inte vara något hinder för detta utan försöken bör tvärtom kunna ge ett bättre underlag för socialutredningen, när den skall framlägga förslag till den kommande verksamheten. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Detta är också en fråga som vi några gånger tidigare har dis kuterat; de skiljaktiga meningarna när det gäller femte huvudtiteln omfattar praktiskt taget ingenting nytt.
Herr talman! Det är inte så som herr Mundebo säger att man hållit frågan på sparlåga. Det är tvärtom så att den varit föremål för mycket stor uppmärksamhet.
Vad nu gäller familjerådgivningen har socialstyrelsen gjort en sammanställning och analys av erfarenheterna av den hittillsvarande försöksverksamheten.
Socialstyrelsen har gjort en sammanställning och en analys av erfarenheterna från den hittillsvarande försöksverksamheten med familjerådgivning. Det har visat sig att rådgivningen till största delen rört samlevnadsproblem och socialekonomisk rådgivning och i mindre utsträckning sexualfrågor och i endast ett fåtal fall föräktenskapliga frågor.
Det har visat sig, att rådgivningen till största delen berört samlevnadsproblem och socialekonomisk rådgivning; den har i mindre grad gällt sexualfrågor och endast i ett fåtal fall föräktenskaplig rådgivning.
Enligt socialstyrelsens mening bör familjerådgivningen hållas skild från abortrådgivningen. Men styrelsen menar ändå att den nuvarande försöksverksamheten tills vidare bör fortsätta enligt hittills rådande principer till dess abortkommittén har slutfört sitt uppdrag. Nu kräver alltså centerpartiet och folkpartiet i en gemensam reservation att försöksverksamheten skall utvidgas till att även omfatta primärkommunerna.
Nu kräver centerpartiet och folikpartiet i en gemensam reservation att försöksverksamheten skall utvidgas till att omfatta även primärkommunerna.
Majoriteten i utskottet har inte kunnat ansluta sig till detta förslag, bl.a. mot bakgrund av att familjerådgivningsverksamheten berörs av en rad pågående utredningar.
Majoriteten i utskottet har inte kunnat ansluta sig till detta förslag, bl.a. mot bakgrund av att familjerådgivningsverksamheten berörs av en rad pågående utredningar. Förutom vad jag nämnde tidigare om abortrådgivningen skall = socialutredningen undersöka möjligheterna att skapa socialcentra i kommunerna, eventuellt samordnade med den öppna sjukvårdens organ.
Jag nämnde nyss abortrådgivningen och dessutom skall socialutredningen undersöka möjligheterna att skapa socialcentra i kommunerna, vilket beskrivits i utskottets utlåtande. Sjukvårdens och socialvårdens planeringsoch rationaliseringsinstitut har en arbetsgrupp i gång som på grundval av socialstyrelsens tidigare framlagda principprogram för den öppna sjukvården skall medverka vid det fortsatta arbetet på den öppna vårdens utbyggnad och utformning.
Sjukvårdens och socialvårdens planeringsoch rationaliseringsinstitut har nyligen tillsatt en arbetsgrupp som på grundval av socialstyrelsens år 1968 framlagda principprogram för den öppna sjukvården skall medverka vid det fortsatta arbetet på den öppna vårdens utbyggnad och utformning.
Slutligen tillsatte socialstyrelsen förra året en utredning om den icke institutionsbund na socialvårdens målsättning och organisation. Det är givet att allt detta arbete som nu är i gång kan ge nya infallsvinklar för hur familjerådgivningen skall organiseras i framtiden.
Slutligen tillsatte socialstyrelsen förra året en utredning om den icke institutionsbundna socialvårdens målsättning och organisation. Det är givet att allt arbete som pågår kan ge nya infallsvinklar på familjerådgivningens organisation i framtiden.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
Det finns då inte några direkt starka skäl för att i detta läge starta en ny Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vi satsar årligen miljarder på sjukvård i det här landet. Vi anses också ha en även vid internationella jämförelser högtstående sjukvård, och det är glädjande att så är förhållandet. Däremot måste det väl sägas att vi satsar mycket blygsamma belopp på hälsovårdsupplysning och förebyggande åtgärder på hälsovårdsområdet. Den upplysning som ges på det här området är i många avseenden tung och svårtillgänglig för en bredare allmänhet. Å andra sidan kan man kanske säga att den är oförarglig, menlös och välmenande och att den är i många avseenden föga effektiv. Jag tror att det finns anledning att ta sig en funderare på om man inte ändå på det här området skulle kunna åstadkomma någonting mera effektivt. Vi skulle t.ex. kunna utnyttja TV och andra massmedia i större utsträckning och på ett helt annat och effektivare sätt än vi nu gör. För närvarande sker ett kolossalt och växande utbud av information och propaganda på olika områden, och om man skall kunna göra sig hörd och bli observerad i denna väldiga kör, måste man också försöka göra sin propaganda slagkraftig och säljande, som vi har uttryckt det i reservationen. Jag tror att det är motiverat att riksdagen anvisar ett större belopp än vad Kungl. Maj:t och utskottet föreslår, och jag ber därför att få yrka bifall till reservation a vid den här punkten. Det har förekommit motioner även från andra håll i frågan, och jag hoppas på en bred anslutning till reservationens yrkande.

Herr talman! Som motionär i det här ärendet ber jag att få säga några ord. Inledningsvis kan jag då helt instämma med herr Jacobsson. Alla är vi oroade för vår samhällsekonomi, där de mycket höga sjukvårds kostnaderna intar en framskjuten plats. De beräknas uppgå till 8 å 9 miljarder kronor om året, och de befinner sig i ständigt växande. Allt fler inser att man måste göra någonting för att stoppa den våldsamma ansvällningen av dessa kostnader. Helt naturligt bör då främst krafttag sättas in i fråga om den förebyggande hälsovården. Det är att märka att våra kunskaper om sambandet mellan vårt hälsotillstånd och vår allmänna livsföring, inte minst i fråga om motion och kostvanor, är goda. Men de följs inte upp genom en tillräcklig satsning på hälsovårdsupplysningens område. Kunskaperna finns, men resurserna för en effektiv information saknas. Socialstyrelsen understryker angelägenheten av att samhället söker påverka medborgarnas vanor beträffande kost, motion och stimulantia med hjälp av metodisk, målinriktad information. Samtidigt framhålles att denna information måste ges kontinuerligt och under ständigt växlande former via olika media. Härför krävs emellertid ökade resurser. Det måste, såvitt jag förstår, vara samhällsekonomiskt oklokt att ej satsa mer än 2,5 miljoner, enligt departementschefens förslag, till hälsovårdsupplysning, mot bakgrunden av de våldsamma sjukvårdskostnaderna på 8 å 9 miljarder. Herr talman! Då reservation a närmast motsvarar socialstyrelsens äskande och min motion i ärendet, ber jag att få yrka bifall till sagda reservation.

Herr talman! Jag ber att få instämma i herr Per Jacobssons anförande. Jag vill sedan ta upp en litet speciell sak och ställa en fråga till herr Birger Andersson med anledning av en motion, som fru Elvy Olsson och jag har väckt och som utskottet har avfärdat mycket korthugget. Det gäller en alldeles ny sak, så herr Birger Andersson får tillfälle att sysselsätta sig med någonting som faktiskt inte har varit uppe i riksdagen tidigare. Alla som något har följt utvecklingen av vad jag nästan skulle vilja kalla bakåtlut i fråga om folkhälsa, hälsokontroll och hälsoupplysning måste hålla med om att utvecklingen i varje fall inte går framåt. Förhållandena blir egentligen sämre och sämre, och därför måste alla goda krafter sättas in för att söka sprida inte minst kostupplysning. Det säger både näringsfysiologiska och medicinska experter. I vår motion har vi föreslagit att man skall använda sig av ett väldigt praktiskt och billigt sätt. De som är utbildade när det gäller hälsokost och över huvud taget pedagogiskt skickliga just i att sprida upplysning på dessa områden är hushållslärarna. Efter omläggningen av grundskolan har det visat sig att en skara hushållslärare blir s.k. friställda. De som är ordinarie får fortsätta inom skolan. De extra ordinarie har regeringen beslutat skall få behålla sina löner men placeras inom andra närliggande arbetsområden. Det blir väl i främsta rummet med arbete på skolkanslier och liknande uppgifter. Genom läroplanens omläggning kommer hemkunskapslokalerna att stå tomma i några övergångsår på många ställen. Då frågar man sig, om det inte vore vettigt att använda utbildade hushållslärare till att sprida kunskap om kostlära och näringslära i de lokaler, som alltså i många kommuner står tomma. Detta är det praktiska och billiga sätt som vi har föreslagit i vår motion, men det förslaget har utskottet avfärdat på endast ett par rader. Utskottet påstår att frågan har med konsumentutredningen att göra. Det kan jag inte förstå, och jag skulle vilja veta i vad mån så är fallet. Detta är ju en tillfällig sak, som inte kan gälla mer än några år tills omläggningen på grundskolans schema med hemkunskap i hk 8 och 9 har skett. Skall vi vänta på konsumentutredningen, har ju detta tillfälle gått oss ur händerna. Jag tycker, som sagt, att vårt förslag innebär en praktisk och billig metod, och jag ber, herr talman, att få yrka bifall till motionen 1: 607.

Herr talman! De frågor som riktats till mig vill jag delvis besvara genom att förklara, att vi inom den avdelning av statsutskottet som behandlat vissa önskemål angående kostupplysning har varit av den uppfattningen att man inte så där utan vidare kan åstadkomma en kostupplysning som människorna accepterar. Det har varit alltför mycket, jag höll på att säga, kvacksalveri i kostupplysningen under många år. Vi vet ati det ibland är mycket nyttigt att äta ägg och ibland är det livsfarligt. Ibland skall man äta smör, ibland inte. Ibland skall man dricka mjölk, ibland inte. Det är något konjunkturbetonat över alla dessa upplysningar. När jag var ordförande i min hemstads skolstyrelse fick jag en dag ett oförskämt brev från någon som hade inspekterat vår skolbespisning och tyckte att det serverades för litet grönsaker. Jag tog kontakt med den som förestod skolbespisningen och fick veta, att så var säkerligen inte fallet. De fick fem tunnor grönsaker över varje vecka och hade bekymmer att göra sig av med dem. Åtskilligt av den kostupplysning som förekommer är människorna mycket misstrogna emot. Vi var också inom avdelningen misstrogna och likaså utskottsmajoriteten. Men det är klart att det ligger mycket i att människorna bör upplysas om skadliga ting — inte precis så att man rekommenderar folk att äta den eller den maten; att man till varje pris skall äta ärter på torsdagarna och bruna bönor på tisdagarna. I stället får man försöka upplysa om saker som är värdefulla. Vi har emellertid en livsmedelsindustri som påverkar människorna på ett otroligt sätt. Det förekommer i den rikt flödande veckopressen matrecept i långa rader som en del också tyr sig till. Råd från en myndighets sida påverkar inte människorna på samma sätt som veckotidningarnas receptsamlingar och kokböckernas recept. Nu tror jag inte att fru Hamrin-Thorell är nöjd med mitt svar, men detta är det svar jag kan ge. Det är bakgrunden till att utskottet inte ansett sig kunna tillstyrka motionen. Anslaget till hälsovårdsupplysning uppräknades för innevarande budgetår med 800 000 kronor. För nästa budgetår föreslås en ytterligare höjning med 600 000 kronor. Avsikten är att huvuddelen av medlen för nästa budgetår skall användas till upplysning om narkotikaproblemen, till information i kostoch näringsfrågor och om den fysiska motionens betydelse för folkhälsan. På grund av höjda anslag till idrottsrörelsen kommer också mer pengar att stå till förfogande för upplysning om den fysiska motionens betydelse ur många synpunkter. Nu vill folkpartiet i sin reservation öka anslaget med 1 miljon kronor. Utskottsmajoriteten är i och för sig inte negativt inställd till att ytterligare medel anslås för förebyggande åtgärder. Men innan vi dränker svenska folket i information om olika ting bör vi veta litet mera om effekten av den upplysning som ges. Utskottsmajoriteten har också i likhet med Kungl. Maj:t framhållit betydelsen av att mätningar på detta område kommer till stånd.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

Herr talman! Herr Birger Andersson säger att man ökat anslagen för detta ändamål år från år. Detta är riktigt, men trots det står vi fortfarande vid en så pass blygsam summa i det här sammanhanget som 2,5 miljoner kronor, vilken vi föreslår skall ökas med en miljon — alltså till 3,5 miljoner kronor. Även om anslaget totalt rör sig om miljoner är beloppet ändå, för det ändamål där det skall användas, såvitt jag förstår ganska blygsamt. Nu säger herr Andersson, med hänsyftning på folkpartiets reservation vid denna punkt: Innan man dränker folket i information måste man mäta effekten. — Det kan vara bra att mäta effekten av information, men det är sannolikt inte alltid så lätt att göra det. Jag har den uppfattningen att man måste försöka åstadkomma information som ger någon effekt, innan man försöker mäta denna.

Herr talman! Man blir ju vis av erfarenheten, som det heter. Jag vet att det är litet farligt att raljera när man står i denna talarstol, men ibland kan man inte underlåta att göra det. Resultatet blev att inte bara statsutskottets tredje avdelning utan hela statsutskottet okunnigförklarades av fru Hamrin Thorell. Det är klart att vi inte behärskar alla detaljer, det har vi aldrig givit oss ut för att göra. Vi har ingenting emot att dessa lärarkrafter, som finns vid husmodersskolorna, utnyttjas för att sprida kostupplysning. Tvärtom, det är bara bra. Men vad vi är tveksamma om är vilka vinster man gör med en alltför intensiv kostupplysning. Jag sade tidigare, och jag vidhåller, att människorna är rätt kritiska mot alla sådana kostupplysningar. Vi är alla individualister.

Det gör att vi får vara litet försiktiga. Kan man åstadkomma en kostupplysning som är till gagn, har vi givetvis ingenting däremot. Men vi tvivlar. Det har sagts här att man redan i hemmen skall skapa intresse för kostupplysning. Husmödarna är också individualister. Om man går i en livsmedelsbutik och ofrivilligt lyssnar till resonemangen där, finner man att kunderna inte precis är så enkelspåriga. Den ena vill ha det, den andra vill ha det. Ibland blir det rätt högljudda resonemang om att det inte är bra att äta, det skall man äta, det skall man absolut undvika — trots att det kanske i affären finns anslag med propaganda för en viss vara, som rekommenderas för att den är vitaminrik eller kalorifattig, vilket en del önskar. Men det hjälper inte; smakvanor och matvanor följer egna, outgrundliga vägar.

Herr talman! Tillsynsmän vid ungdomsvårdsskolor och vårdanstalter för alkoholmissbrukare kan inte få den utbildning som de behöver. Frågan har diskuterats vid skilda tillfällen, men någon lösning har inte kommit till stånd. Att utbildning sker är utomordentligt viktigt inte bara ur den anställdes synpunkt — jag tänker på den osäkerhet som kan råda i yrkesutövningen — utan först och främst ur den vårdades synpunkt. Socialstyrelsen har hemställt om medel för att kunna anordna en specialkurs för nämnda personal under nästa budgetår, men departementschefen har inte medgivit detta. Utskottet finner inga skäl att frångå departementschefens uppfattning. Herr talman! Enligt min mening föreligger starka skäl att bifalla socialstyrelsens önskemål, och jag hemställer därför om bifall till reservationen.

Herr talman!
Herr talman! I reservationen vid denna punkt föreslås att anslaget till efterutbildning av viss sjukvårdspersonal skall höjas med 138500 kr.
I den reservation som fru Olsson nu har talat för föreslås att anslaget till efterutbildning av viss sjukvårdspersonal höjs med 138 500 kronor och att dessa pengar skall användas till kurs för tillsynsmän vid ungdomsvårdsskolor och vårdanstalter för alkoholmissbrukare.
Pengarna skulle användas till kurs för tillsynsmän vid ungdomsvårdsskolor och vårdanstalter för alkoholmissbrukare. Utskottsmajoriteten har inte funnit skäl att tillstyrka förslaget. Jag vill i detta sammanhang påpeka att socialstyrelsen till sitt förfogande har ett särskilt anslag för personalutbildning vid ungdomsvårdsskolorna.
Utskottsmajoriteten har inte funnit skäl att bifalla förslaget. Jag vill bl.a. peka på att socialstyrelsen har ett särskilt anslag till sitt förfogande för personalutbildning vid ungdomsvårdsskolorna och att detta anslag för nästa budgetår är uppfört med 410 000 kronor.
Detta anslag är för nästa budgetår uppfört med 410 000 kr. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Jag vill fördenskull, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! De som arbetar inom ungdomsvårdsskolorna är ense om att tiden vid skolan för den intagne bör bli så kort som möjligt och att man bör pröva andra behandlingsvägar om sådana föreligger, t.ex. vård i enskilt hem. Det börjar nu bli brist på lämpliga hem, inte minst hem där vårdnadshavarna har en passande ålder. Skolan får vara beredd att betala mer än det gängse priset. Det rör sig här om ett stort och ansvarsfullt åtagande. Det gäller vård av ofta mycket störda ungdomar som fordrar mycket av det hem i vilket de bor. Den gamla synen har varit och är kanske här och var fortfarande att här gör man en god gärning som ger en själv tillfredsställelse, och man ser kanske inte så mycket på ersättningens storlek — den är inte avgörande. Naturligtvis gör sådana familjer en god gärning. Varför skall de då inte ersättas med vad det är värt? Jag känner till fall där hustrun i familjen så helt går in för uppgiften att se till och vårda den placerade pojken där att hon till och med har lämnat sina egna barn till familjedaghem. Då går man verkligen in för sin uppgift, och det bör också ersättas. Socialstyrelsen beräknar inackorderingskostnaden för vård i enskilt hem till i genomsnitt 600 kronor per månad under nästa budgetår, en i mitt tycke låg summa. Föredragande statsråd gör i statsverkspropositionen en stor nedbanting av socialstyrelsens äskande, vilket för mig — jag tvekar inte att säga det — är chockerande och verkar ligga långt borta från verkligheten. Härigenom blir det väsentligt minskade möjligheter till inplacering av ungdom i lämpliga hem. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Anslaget för vård utom skola har för nästa budgetår räknats upp med 38 procent.
Herr talman! Anslaget till vård utom skola har för nästa budgetår räknats upp med 38 procent. Det innebär bl.a. att elva nya tjänster för vårdoch tillsynspersonal tillkommer för vård utom skola, att anslagsposten för placering i enskilda hem räknats upp med 650 000 kr. och att medelersättningen för placering i enskilda hem ökas från nuvarande 430 kr. per månad till ca 535 kr. per månad under nästa budgetår. Vidare har under punkten 28 beträffande ungdomsvårdsskolornas driftkostnader beräknats medel för nio nya tjänster som förste assistent för att möjliggöra en intensifiering av vården utom skola. Det har alltså gjorts en kraftig satsning på vården utom institutioner.
Vidare har under anslaget till ungdomsvårdsskolornas driftkostnader beräknats medel för nio nya tjänster som förste assistent för att möjliggöra en intensifiering av vården utom skola. Kungl. Maj:ts förslag innebär alltså en kraftig satsning på vården utanför institutionerna. I den reservation som fru Elvy Olsson nyss argumenterat för föreslås att anslaget räknas upp med ytterligare 398 000 kronor för att möjliggöra högre ersättningar till de enskilda hem som tar emot ungdomsvårdsskoleelever.
I en reservation vid punkten 29 föreslås att anslaget bör räknas upp med ytterligare 398 000 kr. för att möjliggöra högre ersättningar till de enskilda hem som tar emot ungdomsvårdsskoleeleverna. Jag vill dock nämna att den beräkning av medelsbehovet för de olika ändamålen som gjorts under denna anslagspunkt är ungefärlig, och i mån av behov kan en omfördelning ske.
Jag vill emellertid nämna att den gjorda beräkningen av medelsbehovet för olika ändamål under detta anslag är ungefärlig. I mån av behov kan en omfördelning av medlen ske. Med hänsyn till detta finns det inte så starka skäl att bifalla förslaget i reservationen.
Med hänsyn härtill finns det, såvitt jag kan se, inga skäl att biträda reservationen, och jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan.
Jag yrkar därför, herr talman, bifall till utskottets hemställan.